Fru talman! När delpensionen infördes i vårt land 1977 hade vi en kompensationsnivå på 65 90 av pensionsunderlaget. Denna nivå ändrades under de borgerliga regeringarna till 50 26, och fortfarande utgår delpension med 50 96 av pensionsunderlaget. Men riksdagen har i år fattat beslut om att beloppet skall höjas från 50 96 till 65 Z av pensionsunderlaget, och bestämmelsen om den höjningen kommer att träda i kraft den 1 juli i år. Det har förts en diskussion om hur pensionsunderlaget skall beräknas. Pensionsberedningen har lagt fram ett betänkande som utgör grunden för den regeringsproposition som behandlas i socialförsäkringsutskottets betänkande 1986/87:22. Pensionsberedningen pekade på de betydande svårigheter som hade uppkommit vid försäkringskassorna när det gällde tillämpningen av delpensionsförsäkringen för just de grupper som påstås få försämringar, när vi nu höjer beloppet till 65 20. Man anförde att det nuvarande systemet för att bestämma den försäkrades arbetstid och inkomstförhållanden var komplicerat samt hade tagit alltför mycket av försäkringskassornas tid i anspråk. Det hade också uppkommit svårigheter för den enskilde försäkrade, och det tycker jag är det mest allvarliga. Den försäkrade hade inte möjligheter att förutse hur stor pensionen skulle bli — hur utfallet skulle bli. En stor del av omprövningsoch besvärsärendena rörande delpensionen har också gällt just denna fråga. Oklarheterna har varit betydande, och när det förhåller sig så är det ytterst angeläget att man försöker skapa ett system som undanröjer oklarheterna och gör försäkringen betydligt mera begriplig och genomtränglig för den människa det gäller — för den person som skall ha delpensionen. Utfallet är ytterst varierande. I vissa fall har man kunnat göra beräkningen på den senaste månadsinkomsten, i andra fall har det kunnat vara fråga om den senaste årsinkomsten, och man har också kunnat gå längre tillbaka. Detta har inneburit att den som haft möjlighet att höja sin inkomst högst betydligt har kunnat få vad vi skulle bedöma som ett utfall som icke ligger i linje med beräkningen för 85-89 26. Till detta kommer att inkomsten kan påverkas av vid vilken tidpunkt under en kollektivavtalsperiod som arbetstidsminskningen påbörjas, och det är inte heller bra. Nu är förslaget — beredningens förslag var enhälligt, och utskottet har inte haft något att erinra — att pensionsunderlaget skall beräknas med utgångspunkt i de sista fem åren före arbetstidsminskningen, att de två sämsta åren räknas bort och att en poäng läggs till. När man då går igenom många fall finner man att ca 80 90 kommer att få en förbättring. Flertalet tjänar alltså på den nya regeln. De som gynnas av förslaget är i stor utsträckning de som får sänkta inkomster under tiden närmast före delpensioneringen, bl.a. ackordsarbetare med tunga, slitsamma arbeten. Genomförandet av dessa förbättringar i förhållande till nuläget är helt i linje med den anda i vilken delpensioneringen kom till. Utskottets vice ordförande nämnde reservationen där det står att det skulle kunna bli försämringar för dem som före pensioneringen har varit missionärer eller haft annat arbete utomlands. Det är självklart att det finns möjligheter att fortlöpande se på utfallet av försäkringar. Det är riksförsäkringsverkets uppgift, och jag utgår från att så sker. Den grupp som Nils Carlshamre nämnde är mycket liten. Det gäller människor som kan ta delpension vid 60 års ålder och som omedelbart dessförinnan haft utlandstjänst. Det är i regel människor i andra åldrar som är missionärer eller har SIDA-arbete. Fru talman! Som Nils Carlshamre nämnde, upptar denna proposition ytterligare förändringar i försäkringssituationen. För dem som blev änkor före den 1 juli 1960 blir reglerna fördelaktigare när det gäller att beräkna värdet av eneller tvåfamiljsfastighet som förmögenhet. Enligt de nya reglerna skall en fjärdedel av taxeringsvärdet tas upp i stället för hälften. Vidare får änkor vilkas män begärde undantagande från ATP rätt till pensionstillskott från den 1 juli 1987. Med tanke på kammarens ansträngda debattid skall jag, liksom vice ordföranden, begränsa mig till att hälsa denna reform med stor tillfredsställelse, och jag yrkar bifall till hemställan i utskottets betänkande 1986/87:22 och avslag på reservationerna.

Fru talman! Som ett resultat av en tillstyrkt vpk-motion kommer riksdagen i dag att fatta beslut om att de s.k. undantagsänkorna äntligen skall få sitt pensionstillskott. Det är ett glädjande beslut, givetvis först och främst för de 3 500 kvinnor som från den 1 juli i år kommer att få nästan 1 000 kr. mer i månaden, vilket de verkligen behöver. Det är också glädjande sett ur kvinnoperspektiv, att dessa kvinnor inte längre betraktas som bihang till sina män och skall straffas för männens underlåtelser, utan att de betraktas som självständiga personer.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

Fru talman! Regeringen har hemställt om riksdagens välsignelse av det samverkansavtal som skall ersätta nu gällande avtal om medbestämmande för de statsanställdas organisationer vid beredningen av regeringsärenden. Från moderat håll har vi under många år kritiserat den nuvarande ordningen, som innebär att de statsanställda givits vad som kan betecknas som dubbel rösträtt. Det nya avtalet är i och för sig ett framsteg, även om också det innebär långtgående möjligheter att påverka regeringsbeslut och fördröja handläggningen. Ändå säger vi moderater nej till regeringens hemställan. Den politiska demokratin får enligt vår uppfattning inte göras till föremål för avtal mellan parter på arbetsmarknaden. Vi begär därför i reservation 1 förslag till lagstiftning. I reservation 2 begär vi tillsammans med folkpartiet och centern liksom tidigare år en översyn av MBL inom hela den offentliga sektorn. Också här hävdar vi principen att frågan om gränsdragningen mellan den politiska demokratin och de offentliganställdas förhandlingsrätt inte kan bestämmas av parterna i avtal. I övrigt vill jag hänvisa till de betänkanden om arbetsrättsliga frågor som utskottet i sedvanlig ordning återkommer med till hösten. Fru talman! Jag yrkar bifall till de båda reservationerna.

Fru talman! Av utskottets skrivning framgår att det nu är tillfredsställande att frågan om de statsanställdas medbestämmande vid beredningen av regeringsärenden genom det ingångna avtalet nu bringas till en lösning. Fru talman! Denna skrivning är en klar överdrift. Från centerpartiets sida har vi markerat detta genom en reservation och ett särskilt yttrande. Frågan om MBL i offentliga sektorn har under många år varit föremål för debatt. Centerpartiet har vid upprepade tillfällen pekat på det ur demokratisynpunkt principiellt felaktiga i att MBL-förhandlingar kan inkräkta på den politiska demokratin. Hösten 1981 beslutade också riksdagen, på förslag av arbetsmarknadsutskottet, att begära en utredning som skulle syfta till en klarare gränsdragning i förhandlingsfrågorna på både de landstingsoch de primärkommunala områdena. Regeringsskiftet 1982 innebar emellertid att socialdemokraterna ändrade detta beslut. Den nuvarande regeringens motstånd mot att vidta några mera genomgripande förändringar kan bara tolkas som bristande respekt för de grundläggande principerna för utövandet av den politiska demokratin och ett klart uttryck för det korporativa tänkesätt som i betydande hänseenden präglar dagens socialdemokrati. Fru talman! I reservation 2 framhåller vi tillsammans med moderaterna och folkpartiet att gränsdragningar ifråga om den politiska demokratin inte skall bestämmas av avtal. Den översyn som vi förordar skall omfatta hela den offentliga sektorn. Jag yrkar bifall till reservation 2.

Prot. 1986 87:18 från arbetsmarknadsutskottet, 2 juni 1987 vid beredning av regeringsärenden samt två motioner som väckts med 2 es ö då ä s RR bestämmande vid beanledning av propositionen. Utskottet har också valt att i anslutning till ; ö ? SE é 5 redningen av regeringsbehandlingen av denna proposition behandla tre motioner som väcktes id ärenden under allmänna motionstiden i år. Vidare finns en anmälan härom i budgetpropositionens bil. 2. I propositionen föreslår regeringen att riksdagen skall godkänna det avtal som tecknats den 31 mars 1987 mellan statens arbetsgivarverk och de statsanställdas huvudorganisationer om medbestämmande vid beredning av regeringsärenden samt att regeringen skall bemyndigas att fördela arbetsgivaransvaret för avtalets tillämpning m.m. mellan myndigheter. Avtalet innebär att nu gällande avtal om information och förhandlingar enligt lagen om medbestämmande i arbetslivet vid beredning av regeringsärenden ersätts av ett avtal om samverkan. Enligt detta avtal skall huvudorganisationerna informeras om viktiga frågor som skall behandlas. Med viktiga frågor menas sådana som har betydande följder för arbetstagares anställningsoch arbetsvillkor. Meningen är att informationen som regel skall lämnas i samband med delningen inom regeringskansliet, därefter har huvudorganisationerna möjlighet att lämna synpunkter inom fem arbetsdagar. Den skriftliga informationen kan åtföljas av en muntlig, protokollförd överläggning, om behov anses föreligga. Detta avtal föreslås gälla fr.o.m. den 1 juli 1987 tills vidare med en uppsägningstid av sex månader. Som jag sade inledningsvis har två motioner väckts i anledning av denna proposition, och dessutom har utskottet behandlat tre motioner från allmänna motionstiden i detta sammanhang. Jag avser icke att kommentera motionerna, men låt mig, fru talman, helt kort få säga något om de två reservationer som har fogats till detta betänkande. I reservation nr 1 av moderata samlingspartiet sägs att de anställdas organisationer inte bör ha rätt att påverka regeringens politiska beslutsfattande samt att det nu föreliggande avtalet innebär att de anställdas organisationer fortfarande har långtgående möjligheter att påverka regeringens beslut. Vidare sägs att detta kan förlänga handläggningstiden i regeringskansliet. Man uttrycker också i sin reservation en oro för, som man säger, att någondera parten skall säga upp det föreslagna avtalet. Då skall de i dag gällande avtalen åter träda i kraft, och det är en än värre situation än den föreslagna. I reservation nr 2, lämnad av moderata samlingspartiet, folkpartiet och centern, alltså den samlade borgerligheten, sägs att gränsdragningen mellan den politiska demokratin och de offentliganställdas förhandlingsrätt inte bör bestämmas av parterna i avtal. Man föreslår vidare ett tillkännagivande till regeringen om en utredning med sikte på en ändring i medbestämmandelagen. Denna översyn anser man bör omfatta de politiska besluten i hela den offentliga sektorn. Enligt utskottsmajoritetens mening innebär avtalet att de statsanställda får den information och möjlighet till inflytande som de i likhet med anställda inom andra sektorer bör ha rätt till. Om man läser avtalet skall man finna att 47 det inte råder något tvivel om att det är regeringen som fattar de politiska besluten. Det som är anmärkningsvärt är, som tidigare nämnts, att detta avtal ersätter det mer långtgående avtal som tillkom 1977 under den borgerliga trepartiregeringens tid, och ändå är man inte nöjd från moderaternas sida. Beträffande denna andra reservation, som föreslår en översyn av MBL i offentliga sektorn, vill utskottsmajoriteten peka på att det ingångna avtalet visar att de offentliganställdas medbestämmande kan lösas tillfredsställande avtalsvägen. Det finns alltså ingen anledning för riksdagen att ta initiativ till att medbestämmandefrågor blir föremål för några särskilda överväganden med sikte på ändringar i lagstiftningen. Fru talman! Slutsatserna av mitt anförande måste bli att jag yrkar avslag på dessa båda reservationer och bifall till utskottets hemställan och därmed även till propositionen.

Fru talman! Erfarenheterna från statligt företagande har i många fall varit förskräckande. Från tid till annan har partipolitiska ingripanden av olika slag skett de statliga företagen. Det har varit när man har bedrivit regionalpolitik eller velat visa framfötterna genom att vara särskilt framsynt som man har gripit ini de statliga företagens direkta verksamhet. I andra fall har man ålagt de statliga företagen en särskild moral som skulle vara högre stående än moralen hos andra företag som opererar på den fria marknaden. I ytterligare andra fall har man ansett att statliga företag skulle ha ett särskilt ansvar, litet mer oprecist än vad som gäller för motsvarande privata eller kooperativa företag. Rollen som statlig givare av de ramar som de företagande skall agera inom och rollen som företagare riskerar att blandas samman i allt fler fall. Staten skall som statsmakt ange ramarna för den fria konkurrens på lika villkor som skall ske mellan olika företag på en fri och öppen marknad för att på det sättet skapa de bästa förutsättningarna för att öka välståndet i landet. Blotta misstanken att detta missbrukas genom att man utnyttjar dessa ramar för att gynna statliga företag är ett skäl mot statliga företag som sådana. Detta skäl förstärks i synnerhet av de många krav som ställs från olika intressegrupper och personer om att statliga företag skall agera på visst sätt, oavsett om det är företagsekonomiskt motiverat eller ej. Utomlands har man i allt högre grad kommit att dra slutsatser av den debatt som drivits om de statliga företagen. Vi har sett en lång rad privatiseringar inom många västerländska stater. I Västtyskland, Storbritannien, Frankrike, Spanien, Italien - ja, t.o.m. i det ytterst privata Japan — har man drivit en privatiseringsdebatt och en försäljning av statliga företag. Industriminister Thage Peterson har vid olika tillfällen sagt att de statliga företagen skall drivas på exakt samma villkor som motsvarande privata företag. Det leder närmast till tanken varför man då skall ha statliga företag, om de skall agera på exakt samma sätt som motsvarande privata och kooperativa företag. Erfarenheterna visar ju att privata företag har varit effektivare än statliga när det gäller att skapa ett ökat välstånd. Detta har också tagit sig uttryck i att allt fler länder runt om i världen satsat på ett system med privata företag och fri företagsamhet. I många av de nyligen industrialiserade länderna med den snabbaste 51 ekonomiska utvecklingen har just detta varit ledstjärnan. Vi ser exemplen i Singapore, Korea, Taiwan. T. o. m. det socialistiska Burma börjar närma sig olika former av fritt företagande, och även Kommunistkina har börjat öppna dörren mot privat företagsamhet. Privata företag har till skillnad från många statliga företag en naturlig maktbalans mellan en styrelse och en VD, där man tillförs extern kompetens med ägarintressen, som genom styrelsen bevakar den verkställande ledningens arbete och beslut. Den bevakade utgår från den viktiga utgångspunkt som den riskkapitalmarknad man är beroende av utgör. Den fria tillgången till en fri riskkapitalmarknad utgör många gånger basen för att kunna få en snabb och effektiv expansion för goda idéer och goda affärsmöjligheter. Privata företag möjliggör även ett spritt ägande utöver vad statliga företag kan ge. Det har även visat sig att en försäljning av statliga företag kan komma att tillföra statskassan betydande intäkter.

Vi moderater har liksom våra borgerliga kolleger i partimotioner krävt en planering för årliga privatiseringar. Vi har preciserat oss till att det bör röra sig omkring 5 miljarder kronor per år som man bör kunna få in till statskassan via dessa privatiseringar. Vi har pekat på en lång rad företag som tämligen omgående skulle kunna bli aktuella för privatisering: Procordia, Statens skogsindustrier, NCB, PK-banken och många flera. Vi pekar på möjligheterna att kunna sälja företag via den vanliga börsen eller genom direktförsäljning till andra företag eller personer. Vi pekar också på möjligheterna att låta anställda få ta över sina egna företag. Det har skett i ett antal privatiseringsfall runt om i västvärlden där detta varit särskilt lämpligt. Vi tycker det statliga ägandet när det gäller företag skall begränsas till det som täcker beredskapsskäl, särskilda regionalpolitiska skäl och vissa fall där det kan bli aktuellt att gå in för att få till stånd en omstrukturering under socialt någorlunda acceptabla former, eller när man vill rädda stora samhälleliga värden. Vi har därför även sagt att det behövs fortsatt omstrukturering inom LKAB och Svenskt stål för att kunna möjliggöra deras fortsatta expansion och fortlevnad innan det över huvud taget kan bli aktuellt att få in något externt kapital. Vi har också pekat på möjligheten att dela upp affärsverken så att myndighetsutövningen ligger kvar i affärsverksformen, medan den rena affärsdrivande verksamheten skall föras över till aktiebolagsformen där den rätteligen hör hemma.

Dessutom öppnar man då även för dessa affärsdrivande delar av affärsver — Prot. 1986/87:134 ken den fria riskkapitalmarknaden för att de skall kunna attrahera nytt 2 juni 1987 kapital. Vi har nämnt domänverket där det finns betydande substanstillgångar, liksom vattenfallsverket. Genom försäljningar skulle man kunna nedbringa den statliga upplåningen och statsskulden som sådan. Regeringen har till denna riksdag i en proposition lämnat förslag om nyemission i Procordia, riktad bl.a. till anställda och till börsen och vissa institutioner. Vi tycker denna nyemission är ett steg i rätt riktning, men det finns tyvärr en del malört i bägaren. Man har infört differentiering av rösträtten på aktierna i Procordia, vilket vi tycker är stötande. Man kan mycket enkelt säga att staten skall behålla det dominerande röstinflytandet i Procordia, medan privata intressen, pensionsstiftelser m.fl. skall få tillskjuta kapitalet men inte få särskilt mycket att säga till omi företaget. Vi tycker det är principiellt felaktigt. Det vore riktigare om man hade en aktie — en röst, och på det sättet gav möjligheter för de nytillkommande ägarna att även tillföra kunnande och inflytande till den statliga företagskoncernen. Vi tror att den skulle må bra av detta och ha större möjligheter att expandera och få ytterligare kompetens tillförd. Vi tycker heller inte om det som står i propositionen om att man vill ha en fortsatt statlig dominans i företaget. Den statliga röstandelen skall uppgå till ungefär två tredjedelar som minimum. Vi tycker det är fel. Vi tycker det vore riktigare att man i första steget underskred åtminstone 50 Yo för att på det sättet kunna få reell påverkan från andra kapitalintressen inom företaget. I detta betänkande behandlas även den information som lämnas till riksdagen i samband med nyemissioner till statliga företag. När de statliga företagen en gång i världen kom till motiverades det bl.a. med att man kunde få en särskilt stor insyn i de statsägda företagen. Vi har även under senare tid ställt krav på att börsföretagen skall öka sin informationsgivning vid nyemissioner på börsen. Vi tycker därför från borgerligt håll att det åtminstone borde vara lämpligt att de statliga företagen vid nyemissioner nådde upp till börsens minimikrav på informationsgivning. Den bristande informationen har lett till att det blivit en viss form av hemlighetsmakeri. Utskottets arbete har betungats med att ta in extra information sedan propositionerna framlagts. Man har fått en dålig insyn och det har funnits för många hemliga akter. Vi finner inget skäl till att det skall vara större hemlighetsmakeri kring statliga företag än motsvarande privata. Kan motsvarande privata företag via minimireglerna som finns på börsen lämna viss information, har vi väldigt svårt att förstå att detta inte skall kunna ske med motsvarande statliga företag. Vi har svårt att se vilka särskilda skäl eller villkor för de statliga företagen som nödvändiggör det hemlighetsmakeri som utskottsmajoriteten hänvisar till i sin skrivning. Till sist, fru talman, tycker jag att man i detta betänkande skall notera den stora borgerliga enigheten i princip på alla punkter. Jag kan därmed yrka bifall till samtliga trepartireservationer plus en liten särreservation från moderaterna angående den differentierade rösträtten.

Fru talman! Låt oss först konstatera att det statliga företagandet har en mycket stor omfattning. Staten driver affärsverksamhet både i skydd av monopol och i konkurrens med enskilda företag. Det finns 180 statliga företag som i sin tur har minoritetsandelar i inte mindre än 862 bolag. Och det är en brokig sammansättning med vitt skilda verksamheter. Det framgår av det här betänkandet att den statliga industrisektorns omsättning 1986 uppgick till ca 55 miljarder och att antalet anställda var 85 000. Det är alltså mot den här bakgrunden som utskottet för principdiskussioner om statens roll i näringslivet. Och skillnaden i synsätt mellan regeringen och den socialdemokratiska utskottsmajoriteten — å ena sidan — och folkpartiet, centern och moderaterna — å den andra — ja, den skillnaden framgår tydligt. Socialdemokraterna talar om att staten har en viktig roll som ägare av företag och om behovet av en vital statlig företagssektor. Vi tycker inte att statens roll är att äga företag. I stället för att själva engagera sig som ägare är det regeringens och riksdagens uppgift att dels skapa bra förutsättningar för näringslivet, dels ange de ramar som företagen har att arbeta inom. Folkpartiet har ofta pekat på de speciella problem som är förknippade med statligt företagande, hur statens roll som ägare gång på gång kommer i konflikt med de andra roller staten har i samhället. Den här sammanblandningen är utan tvivel till nackdel för företagens möjlighet att utvecklas. Staten kan i många sammanhang inte fungera som enbart ägare, och det har gjort att just den funktionen blir dåligt tillgodosedd. De motiv socialdemokraterna anger för ett omfattande statligt företagande håller inte. Att dett.ex. skulle vara ett medel att minska koncentrationen i svenskt näringsliv är det svårt att förstå. Att utvidga den statliga företagssektorn, samtidigt som socialdemokraterna styr utvecklingen mer och mer mot en förhandlingsekonomi, där statens inflytande över näringslivet ökar också på en rad andra områden, det är motsatsen till den mångfald man säger sig eftersträva. Däremot accepterar folkpartiet att staten i vissa situationer medverkar för att klara företag i en krisdrabbad region eller bransch. Det framgår bl.a. av den dåvarande regeringens agerande i samband med strukturförändringarna på 70-talet. Men för det första är det viktigt att staten i de situationerna inte går in med åtgärder som motverkar nödvändiga förändringar. För det andra bör staten gå ur engagemangen så snart det är möjligt. Vi menar alltså att den nuvarande omfattningen på den statliga varuoch tjänsteproduktionen inte är motiverad. Det finns enligt vår uppfattning mycket starka skäl att se över den rikliga floran av statliga företag, och vi anser att merparten av de företag som arbetar i konkurrens med andra bör säljas ut. Vi har som exempel pekat på flera av enheterna i Procordiakoncernen, ABAB, Liber, SARA och ACO bl.a. Ett antal av affärsverkens dotterbolag hör också dit liksom Calor Celsius och andra företag inom Svenska Varv. Vi har dessutom poängterat att konjunkturläget är gynnsamt för en Prot. 1986/87:134 utförsäljning och att likviditeten på den svenska kapitalmarknaden för 2 juni 1987 närvarande är mycket god. Vi efterlyser alltså en plan för utförsäljning, och jag tror för min del att vi är t.o.m. försiktiga i överkant när vi nämner att det bör vara möjligt att sälja för 4—6 miljarder per år under ett antal år. Fru talman! Jag yrkar med detta bifall till de reservationer som utskottets folkpartiledamöter har undertecknat.

Fru talman! I regeringens proposition om näringspolitiken inför 90-talet lämnas en mycket omfattande redovisning av den del av den statliga företagssektorn som sorterar under industridepartementet. Propositionen är en ganska omfattande läsning och ger en ganska bra bild av den statliga företagssektorn. Med hänsyn till kammarens tid skall jag inte nämna alla typer av företag som finns på den statliga sidan utan vill bara instämma i det som Christer Eirefelt räknade upp litet summariskt. Statens huvuduppgift får inte vara att driva företag, utan statens huvuduppgift skall vara att ange de allmänna förutsättningarna och ramarna för industriell verksamhet. Staten skall vidare medverka till en lika behandling av privata, statliga och kooperativa företag. Jag tror att det är viktigt att samtidigt säga att staten kan och bör äga och driva företag av olika typer för att tillgodose vissa övergripande mål och intressen, t.ex. av regionalpolitiska motiv. Det finns regioner här i Sverige som det privata näringslivet har vänt ryggen. I de fallen har den statliga företagssektorn utgjort en väldigt viktig faktor för att skapa sysselsättning. Statlig verksamhet har också kunnat medverka till att omstrukturera näringslivet. Det är viktigt att ha det i minnet och att det också får fortgå. Men statens ägarroll behöver inte nödvändigtvis växa, utan lika väl som man köper företag skall staten kunna sälja företag och på det sättet medverka till en omstrukturering av svenskt näringsliv. I reservation 4, som är gemensam för de tre icke socialistiska partierna, har vi pekat på hur en planmässig utförsäljning av statliga företag skall kunna tillföra statskassan ca 4 miljarder kronor årligen. De pengarna skulle kunna användas för att minska vårt budgetunderskott. Socialdemokraterna har tyvärr under årens lopp haft en ganska ensidig syn på statligt ägande. Statligt ägande har varit något primärt, tycker jag att man kan säga. Nu har emellertid något nytt inträffat, och det är när regeringen i propositionen om näringspolitiken inför 90-talet föreslår börsintroduktion av Procordia. Det är bra. Man kan säga att det är bättre sent än aldrig. Det finns i dag god tillgång på riskvilligt kapital som kan investeras i företag, men utbudet av företag på Stockholms fondbörs är inte särskilt stort. Därför skulle den statliga företagssektorn kunna användas för att öka utbudet och differentiera tillgången på investeringsobjekt. I propositionen talas det tyvärr om att de pengar som kan tillföras statskassan genom börsintroduktionen skall användas till expansion eller till ny statlig företagsamhet och inte i första hand till att minska budgetunderskottet och sanera statens finanser. Jag skulle vilja ha en förklaring från socialdemokraternas talesman på den punkten till hur man på socialdemokratiskt håll ser på framtiden. Vilken vision har man? Hur skall den statliga företagssektorn vara? Vill man ta omvägen att köpa in sig i nya verksamheter på områden som man i dag inte är inne i? Fru talman! Till sist vill jag säga några ord om domänverket. En mängd olika företag sorterar under domänverket. Genom att sälja ut framför allt delar av domänverkets markoch skogstillgångar och även delar av företag, skulle man aktivt kunna medverka till att bygga upp enskilda jordbruksoch skogsfastigheter i de delar av landet där sysselsättningen sviktar. Detta skulle vara ett aktivt instrument för att skapa en bättre regional balans. Det är synd att socialdemokraterna på den punkten sätter sig på bakhasorna. Jag vill, fru talman, hävda att de bygder där domänverket eller andra stora bolag äger mark blir ödebygder. Det tjänar inte vare sig bygden, människorna eller samhället i övrigt på. Därför skulle en utförsäljning av domänverkets mark i syfte att skapa livskraftiga jordbruksoch skogsbruksföretag över hela landet — och framför allt i glesbygdsområden — kunna vara ett viktigt instrument. Jag yrkar bifall till de av centern undertecknade reservationerna.

Fru talman! Varför har man i alla mer välordnade och högt utvecklade industriella samhällen statlig företagsamhet? Det finns olika skäl. I ett industrisamhälle krävs en bra infrastruktur, dvs. en allmän basservice som fungerar. Den skall fungera lika för alla landsdelar och helst också för alla medborgare. Det har sedan många år tillbaka varit ett av de starka motiven till att också borgerliga regeringar i det stora flertalet industriländer inte bara har accepterat utan också många gånger aktivt befrämjat uppkomsten av statlig företagsamhet som tar om hand denna typ av serviceuppgifter. Det är nödvändigt att för effektivitetens skull ha ansvaret för dessa uppgifter så att säga samlade under en hatt för hela nationen. Annars får man inte den grad av likformighet och integration som behövs. Man får inte heller de möjligheter till social kostnadsfördelning som också är nödvändiga för att sådana här basverksamheter skall kunna fungera. Ett annat skäl, som redan har nämnts av den förre talaren och som har spelat en betydande roll här i Sverige, är de regionalpolitiska motiven. De har framför allt spelat en roll för den industriellt inriktade delen av den statliga företagsamheten i Sverige. De regionalpolitiska skälen för den statliga företagsamheten har på senare år kraftigt ökat, vilket är anmärkningsvärt. Det är mot den bakgrunden också mycket anmärkningsvärt att man nu ser dessa generalattacker mot statlig företagsamhet från samlat borgerligt håll. Det finns sedan ett antal år tillbaka en kraftig tendens till kapitalkoncentration på den privata sidan och till internationalisering, transnationalisering, av de privata storföretagen. Baksidan av den utvecklingen är att stora delar av industriländerna överges. Många regioner kommer i skärpta problemsituationer jämfört med tidigare. Det finns få kompenserande faktorer som kan förhindra att de regionala klyftorna ökar. Betydelsen av och möjligheten för en aktiv statlig företagsamhet är där viktiga faktorer som man måste ta vara på. Jag ser det i det perspektivet som litet underligt att centerpartiet har — Prot. 1986/87:134 hamnat i detta borgerliga sällskap. Rimligtvis borde både deras ideologiska — 2 juni 1987 och praktiska position tala för att de intog en ställning som var mera fristående från moderaternas och folkpartiets. Detta betyder nu inte att man för den skull skall känna någon sorts allmän entusiasm över statlig företagsamhet sådan den ser ut i dag. Där finns mycken kritisk diskussion att föra. Som Karl Marx sade är inte särskilt mycket vunnet om staten uppträder precis som andra kapitalister eller, som han en gång uttryckte det, blir en universell kapitalist. Det värdefulla med statlig företagsamhet sett på längre sikt ligger i att den äristånd att företräda delvis andra mål och sociala värderingar än den privata kapitalismen. En del består just i att kunna göra en insats för den regionala utvecklingen och den regionala utjämningen. Det är mot den bakgrunden betänkligt att viktiga delar av de industrier som tidigare spelat en sådan roll krymps och att man på den statliga sidan övergår till att i större utsträckning betrakta verksamheten kortsiktigt och med rent kommersiella ögon. Ett sådant raserande av viktiga basverksamheter på den industriella sidan måste rimligtvis, om det nu visar sig nödvändigt, åtföljas av nysatsningar inom andra områden. Detta har emellertid inte skett i den utsträckning som framöver är nödvändigt. Enligt vpk:s mening skall den statliga företagsamheten bland sina särpräglade målsättningar ha bl.a. följande: Den måste i sin lönsamhetsbedömning och allmänna verksamhetsbedömning ha en större långsiktighet än vad som nu kännetecknar de privatkommersiella verksamheterna. Det är nödvändigt, inte bara för att den skall bidra till utvecklingen av de missgynnade landsdelarna, utan det är viktigt över huvud taget om den skall kunna vara en förnyande kraft i den industriella utvecklingen. Vi vet alla att det krävs en större grad av tålmodiga satsningar på lång sikt för att åstadkomma industriell och teknologisk förnyelse. Vi vet också att de privatkommersiella verksamheterna långt ifrån alltid lever upp till detta. De har nämligen ett mer kortsiktigt, finansiellt orienterat lönsamhetsbehov. De ser mer till den rent finansiella lönsamheten och mindre till teknologins långsiktiga utveckling, produktionens utveckling och kvalitet. Det är här de statliga företagen kan göra en speciell insats. Det är särskilt viktigt att betona detta, eftersom det i dag försiggår en internationell, kritisk diskussion om lönsamhetsbegrepp och lönsamhetsbedömning där just denna kortsiktigt kommersiella bedömning är utsatt för kritik. Man inser att lönsamhetsbegreppets tolkning måste anpassas efter de långa perioder det ofta kräver att få fram ny och självständig teknologi. Bedöm ; ningen får inte vara för kortsiktig och inriktad på vinstmaximering i det korta | perspektivet. En annan mycket viktig faktor som i vår tid talar för en mer aktiv och utvidgad statlig företagsamhet är försvaret och utvecklandet av Sveriges nationella självständighet på det ekonomiska och sociala planet. Utvecklingen i Västeuropa och USA innebär att det skapas stora internationella privata monopol och halvmonopol som behärskar många av de i tiden ledande industriella verksamheterna. Dessa stora transnationella imperier försöker på allt sätt bryta ner de nationella statsmakternas och det nationellt 57 orienterade näringslivets självständighet och möjligheter till agerande efter eget intresse. De försöker ersätta denna självständighet med en utveckling som är ensidigt dominerad av dessa stora transnationella företags ledningar. De styr alltså de olika ländernas ekonomier efter sina intressen, och inte efter vad som är viktigt och intressant för folkflertalet eller för det mer lokalt och nationellt orienterade näringslivet. Mot den bakgrunden har en stark och livskraftig statlig företagsamhet sitt för dagen kanske mest påtagliga existensberättigande och verkligt stora intresse. Om man skall kunna hävda Sveriges nationella självständighet på dessa områden måste man också ha en sektor som inte är underkastad samma lagar och samma maktstrukturer som de privatkommersiella verksamheterna. Slutligen vill jag nämna ett starkt motiv för statlig företagsamhet som inte har utnyttjats i den utsträckning som borde ha skett, nämligen den potential för demokratiska experiment som en sådan företagsamhet utgör. Det har ända sedan arbetarrörelsens barndom talats om att arbetarklassens befrielse skall vara dess eget verk. Om den någonsin skall bli verklighet i vårt land är ett av de nödvändiga inslagen att den praktiska verkligheten ute i produktionslivet i långt större utsträckning styrs av de arbetande själva. Man måste få en de arbetandes självstyrelse ute på arbetsplatserna när det gäller produktionens uppläggning, organisering, introduktion av ny teknologi, nya processer osv. Från vpk:s sida ser vi i detta sammanhang den statliga sektorn som en av de sektorer inom vilka en sådan demokratisering av arbetslivet borde äga rum. Att så inte har skett betraktar vi som en allvarlig brist. Vi tror också att det i längden innebär en svaghet för den statliga företagsamheten. Den får svårare att försvara sig gentemot de nyliberala opinioner och gentemot de olika kortsiktiga missnöjesströmningar i samhället som vill se den statliga företagsamheten insnävad, reducerad eller, i deras eget intresse, kommersialiserad. Vi skulle vilja se en statlig företagsamhet som var upplagd på ett mer programmatiskt sätt, som mer tydligt och klart lade sig vinn om bestämda ekonomiska, sociala och politiskt-demokratiska avsikter. En sådan statsföretagsamhet skulle ha långt bättre möjligheter att hävda sig än vad dagens mera splittrade av kortsiktigt tänkande och av eftergivenhet gentemot det kommersiella trycket alltför mycket präglade statsföretagsamhet har. Med dessa synpunkter, fru talman, yrkar jag bifall till vpk-reservationerna.

Fru talman! De frågor om statliga företag som tas upp i de motioner som behandlas i näringsutskottets betänkande nr 41 har för inte så länge sedan debatterats här i kammaren. De flesta frågorna är årligen återkommande. Några nya synpunkter som skulle göra att vi i utskottsmajoriteten skulle ha anledning att ändra vår uppfattning har inte framkommit. Jag tänker därför mycket kort redovisa vilka uppfattningar vi socialdemokrater har i frågorna och i övrigt hänvisa till tidigare debatter. Vi kan först konstatera att den statliga industrisektorn 1986 hade en omsättning på ca 55 miljarder kronor och att antalet anställda uppgick till ca 85 000, vilket utgör ca 8 70 av industrisysselsättningen i Sverige. Vid en internationell jämförelse utgör dessa 8 6 statligt industrianställda — Prot. 1986/87:134 ingen stor andel av det totala antalet. Men det förringar heller inte betydelsen — 2 juni 1987 av statlig industriell verksamhet här i Sverige, för inom vissa orter och regioner har staten den helt dominerande ställningen sysselsättningsmässigt. I reservation 2 tar de borgerliga ledamöterna i utskottet — med samma argument som tidigare — upp frågan om de statliga företagen har ett existensberättigande i det svenska näringslivet. Jag tror att vi gör det lättast för oss om vi efter alla tidigare debatter konstaterar att vi har olika uppfattningar i denna fråga. Därför skall jag bara redovisa våra skäl till varför vi anser att det också i fortsättningen finns ett berättigande för en statlig industriell sektor. Målsättningen för de statliga företagen skall vara: & De skall utgöra en balanserad faktor mot de privata maktgrupperna. & De skall bidra till att sprida sysselsättningen mellan regionerna. & De har betydelse ur försörjningssynpunkt. & De kan producera varor för vilka det inte bör föreligga något vinstintresse, t.ex. tillverkning av alkohol. « Det är viktigt att det finns ett renodlat nationellt ägande när ägandet i näringslivet internationaliseras. & De kan bidra till att bygga upp samhällets ägarkompetens. Det sista är inte minst viktigt. Jag får liksom Jörn Svensson säga att jag är förvånad över att centerpartiet och dess företrädare i debatten Per-Ola Eriksson har gått samman med de två andra borgerliga partierna när det gäller dessa frågor. Man märker emellertid att det finns en gradskillnad mellan moderaterna och centern. Per-Ola Eriksson bor i ett område där staten har en stor roll. Det är därför förvånande att han frågar mig om de statliga företagen skall få expandera. För den som bor i Norrbotten måste det vara en klar målsättning att så skall bli fallet liksom att de statliga företagen måste tillföras ytterligare kompetens. För att de statliga företagen skall nå dessa av mig redovisade mål måste de vara välkonsoliderade, ha ett överskott så att de får resurser för utveckling. Ledningssystem, effektivitet och riskkapital måste vara i samma klass och lika goda som i det privata näringslivet. Med dessa mera övergripande synpunkter har jag gett inte bara de borgerliga företrädarna i utskottet utan också vpk förklaringen till vårt ställningstagande i vad avser statlig industriell verksamhet. Det innebär också vårt godkännande av proposition 1986/87:126 om nyemission i Procordia AB med en viss spridning av ägandet men med bibehållen statlig ägarkontroll. Att, som de borgerliga partierna föreslår i reservation nr 4 i betänkandet, staten planmässigt skulle utförsälja den vinstgivande verksamheten förefaller rent befängt. Staten skulle då behålla bara företag med låg lönsamhet eller de företag som behöver omstruktureras. Det skulle vara förödande för andan och effektiviteten inom de kvarvarande företagen. Köp, försäljningar, omstruktureringar och kapitaltillskott måste ske på de statliga företagens egna villkor. De senaste årens arbete med att göra de statliga företagen lönsammare 59 börjar nu ge resultat. Låt företagsledningar och anställda få fortsätta detta arbete. Försvåra inte deras arbete utan låt dem i lugn och ro få fortsätta förnyelsearbetet. Ge våra statliga företag och affärsdrivande verk i god blandekonomisk anda möjlighet att få arbeta under samma villkor som de privata eller kooperativa företagen. Vår uppfattning är att de varken skall favoriseras eller diskrimineras. Styrelse och ledning skall på samma sätt som i privata eller kooperativa företag ha det fulla ansvaret för verksamheten. Det får inte vara så att ägaren — staten — av skäl som inte är företagets skall underminera möjligheterna att driva en långsiktig företagspolitik. Låt mig ta ett exempel från reservation 13, där det borgerliga kravet att domänverket skall utförsälja sin skog framförs. Inget företag som vill fortsätta sin verksamhet säljer väl ut den bas hela verksamheten vilar på. Det är vad de borgerliga reservanterna rekommenderar, men det kan vi i utskottsmajoriteten inte acceptera. Skall utförsäljningar ske skall det vara på företagets egna villkor. Med detta korta inlägg, fru talman, och med hänvisning till tidigare debatter i ämnet yrkar jag bifall till utskottets förslag på samtliga punkter och avslag på reservationerna.

Fru talman! Rune Jonsson sade att affärsverken och de statliga företagen skall få exakt samma villkor att arbeta under som motsvarande privata företag. Jag tycker att det är fullkomligt självklart och riktigt. I linje härmed borde naturligtvis affärsverkens affärsdrivande verksamhet ha överförts i aktiebolagsform. Då hade man verkligen fått en full jämförbarhet med och samma konkurrensvillkor som de privata företagen, men det motsätter sig ju den socialdemokratiska majoriteten i utskottet. Jag återkommer till de tre frågorna i mitt inledningsanförande. Vi har ju skrivit att de statliga företagen skall bedrivas på samma villkor som motsvarande privata företag, med samma krav på lönsamhet och affärsmässighet. Detta betyder att Procordia, ASSI, PK-banken och NCB skall agera som motsvarande privata företag. Man frågar sig då varför de skall vara statliga. Varför skall skattebetalarna binda kapital i dessa företag när man — som ”min” nationalekonom Nils Lundgren säger — med pengar som man kan få vid försäljningen kan återbetala delar av statsskulden, pressa ned räntan och inflationen och förbättra förutsättningarna för hela det svenska näringslivet och hela det svenska samhället? Den andra frågan var: Varför skall det vara sämre information vid nyemissioner och liknande från statliga företag än den som vi ålägger privata företag? Ett av huvudmotiven för startandet av statliga företag var ju att man skulle få särskilt stor insyn och mycket information. Jag tycker inte att jag har fått tillfredsställande svar på dessa frågor, men jag skulle gärna vilja ha det.

Fru talman! Rune Jonsson sade att detta betänkande, som handlar om den statliga företagssektorn, inte rymmer något nytt i sig. Det var kanske inte riktigt sant. Det finns ändå en nyhet i år jämfört med tidigare, nämligen att — Prot. 1986/87:134 socialdemokraterna har närmat sig centerns syn när det gäller börsintroduk — 2 juni 1987 tion av företag. Jag tänker på Procordia. Ett sådant ställningstagande från socialdemokraterna har vi efterlyst länge men mött ganska benhårt motstånd. Nu finns det i alla fall en proposition, som delvis har gått centern till mötes. Det är en nyhet, och vi hälsar den med tillfredsställelse. Rune Jonsson sade att de pengar som kommer in genom utförsäljning av statliga företag skall användas för att bygga ut andra statliga företag, dvs. för expansion av den statliga företagssektorn. Men det är viktigt att komma ihåg att det inte är för få statliga företag i vårt nordligaste län, utan det kanske är litet för många statliga företag. Näringslivet är för ensidigt. Det är en insikt som det råder ganska stor politisk enighet om i vårt nordligaste län. Medan socialdemokraterna ställer upp för att slå vakt om domänverket, ställer vi upp för att skapa levande bygder. Kan vi få till stånd en utförsäljning av mark från domänverket — en av Sveriges största skogsägare — skulle vi också kunna skapa livskraftiga jordoch skogsbruksfastigheter i framför allt utpräglad glesbygd. Det är ett viktigt regionalpolitiskt instrument, som vi bör använda oss av. I motsats till socialdemokraterna vill vi se levande bygder i alla delar av landet — även i de landsdelar där domänverket äger mycket skog. Och vi får inte levande bygder om vi låter bolagsmarken dominera i framtiden.

Fru talman! Jag vill bara göra ett par kommentarer till det Rune Jonsson sade. Jag kan börja med att liksom Per Westerberg konstatera att Rune Jonsson talar om att de statliga företagen måste få utvecklas på sina egna villkor. Men i nästa mening heter det att de måste få arbeta på samma villkor som de andra företagen. Detta går naturligtvis inte ihop, och självfallet är det det sistnämnda som borde gälla. I den mån de har ett berättigande måste de ha det genom att arbeta på samma villkor som de andra företagen. Jag vill också fråga Rune Jonsson vad samhällets ägarkompetens är. Finns det någon speciell kompetens i samhället när det gäller att driva företag? Är det inte människorna i företagen som utgör den kompetensen? Det är Sören Gyll, Björn Wahlström och deras många medarbetare ute på företagen som utgör kompetensen. Det finns en tydlig skillnad i vårt sätt att se på detta. Det är alltså inte i departementet, i SIND eller i STU som kompetensen finns utan ute i företagen. Rune Jonsson talade också om att de statliga företagen behövs som en balanserande faktor mot koncentrationen i det privata näringslivet. Det är ett mycket dåligt argument — att man skulle bygga upp en stor statlig företagskoncentration, en stor statlig industrikoncern för att motverka den koncentration som finns i privat näringsliv. Jag förnekar inte att denna senare finns, och jag anser att vi måste vidta åtgärder för att komma till rätta med den. Men det kan inte vara någon förnuftig åtgärd att bygga upp en annan sådan koncentration, att bygga upp ett annat kollektivt ägande med kollektiva löntagarfonder, att motarbeta vinstandelssystem där det är de 61 enskilda som äger andelarna i sina företag. Man måste gynna småföretagsamhet, så att man får en verklig spridning av ägandet och en minskad koncentration i stället för att bygga upp också en statlig koncentration.

Fru talman! Jag vill erinra om att det leder till en svaghet i den socialdemokratiska argumentationen om man alltför mycket glider därhän att man säger att den statliga företagsamheten skall vara underkastad precis samma villkor som den privatkommersiella. Det är enligt min mening en ohållbar ståndpunkt i det långa loppet. Det beror bl.a. på att definitionen av vad som är kommersiellt riktigt och vad som är lönsamt kan växla. Det som de borgerliga här framför är bara en specifik typ av lönsamhetsdefinition. Det finns många olika sätt att definiera lönsamhet. Det är i mycket hög grad en diskussionsfråga, och naturligtvis också en värderingsfråga, vilket man väljer. Det finns t.ex. en klar motsättning mellan å ena sidan en kortsiktig lönsamhet, som är det normala i de flesta kommersiella verksamheter, och å andra sidan en långsiktig lönsamhet, som så att säga har tålamodet att vänta på att en viktig verksamhet skall utvecklas till sin fulla blomning. Denna verksamhet kan då efter kanske ganska lång tid ge de fördelar som den inte kunde ge i det korta perspektivet. Det finns också en mycket klar motsättning mellan ett finansiellt sätt att se på lönsamheten och ett sätt som utgår från produktionens och teknologins synpunkter. I dagens privata näringsliv finns en väldig slagsida mot att se saker och ting på ett ensidigt finansiellt sätt och att inte ägna produktionens och teknologins utveckling den uppmärksamhet den kräver. Detta är för övrigt något som livligt diskuteras i företagsekonomiska kretsar i Förenta Staterna. Man kritiserar där den amerikanska industrin för att den har haft denna ensidigt finansiella inriktning på sin lönsamhetsbedömning. Slutligen kan man skilja på en starkt internt orienterad lönsamhetsbedömning, som bara ser till vad som förekommer i det enskilda företaget och i den enskilda divisionen, och en externt orienterad lönsamhetsbedömning. Den externt orienterade bedömningen ser t.ex. till vilka verkningar verksamheten har på det regionala näringslivet och vilka stimulanser den medför — det kommer verksamheten till godo i det långa loppet eftersom det stimulerar till kringinvesteringar av olika slag. Jag menar att en mer självständig typ av argumentation som är avskild från kortsiktiga kommersiella lönsamhetsbedömningar borde ligga i socialdemokratins intresse. Borgerligheten företräder här ett mycket ensidigt och egentligen ganska primitivt sätt att se på lönsamhet i kommersiell bemärkelse.
Fru talman! Per Westerberg tog i sitt anförande upp principen en aktie, en röst. Jag vill då fråga honom hur det är i de privata företagen. I röstvärdeskommittén var det väl ändå så att moderaterna inte hade den uppfattning som folkpartiet har. Varför behövs de statliga företagen? Jag har räknat upp en lång lista med argument för att de behövs. P.-O. Eriksson sade också att en statlig verksamhet behövs i vissa områden och i vissa regioner. Vi måste emellertid — Prot. 1986/87:134 då också skaffa den kompetens som skall finnas i den statliga verksamheten. — 2 juni 1987 Det är också ett svar till Christer Eirefelt. När det gäller informationen delar vi uppfattningen att den information som läggs fram i propositioner och den som kommer från företagen skall vara riktig. Det visar det här senaste som gäller Procordia. T. o. m. moderaterna är nöjda med det prospektet. Det är något som vi skall fortsätta med. P.-O. Eriksson sade att det ändå var något nytt som kom fram när vi debatterade i dag. Det är visserligen en nyhet att vi skall börsintroducera Procordia, men vi har haft de frågorna uppe tidigare. Vi tog principiell ställning till dessa frågor redan 1983 när PK-banken gick ut på samma sätt. SSAB har dessutom också privata intressen. P.-O. Eriksson sade vidare att det finns för många statliga företag i Norrbotten. Jag tror inte att det finns för många statliga företag — det är bara för dåligt differentierat. När det gäller utförsäljningen av domänverket, tycker jag att P.-O. Eriksson inte har den rätta känslan för dem som är anställda hos domänverket. För dem innebär naturligtvis domänverkets skogar arbete.
Fru talman! Först vill jag beröra nyemissionsprospektet för Procordia. Vi tycker att det är en klar uppryckning som har skett där. Vi tycker då också att det vore naturligt om utskottet klart och entydigt slog fast att minimikraven när det gäller bestämmelser för nyemissioner och liknande tilldragelser i statliga företag skall uppfylla de minimikrav man ställer på börsnoterade företag. Det är märkligt att man från majoritetens sida inte har velat tillgodose det. Rune Jonsson hänvisar till att man behöver statliga företag av en rad olika skäl: regionala intressen, olika former av motvikt mot internationalisering, koncentration osv. Jag ställer mig då frågan vilka ytterligare intressen, utöver de strikt kommersiella, socialdemokraterna åberopar när det gäller exempelvis Procordia och PK-banken. Det vore intressant för aktieägare och potentiella aktieägare, som tänker teckna sig för aktier, att få reda på om det är några speciella villkor förknippade med hur aktiemajoriteten skall driva företaget. Det är en något underlig uppfattning. Om man bara anser att det finns vissa företag som behöver göra sådana här regionala insatser och liknande, borde det vara naturligt att sälja ut helt när det gäller Procordia, PK-banken, NCB, ASSI och många andra. Den graderade rösträtten övervägs för närvarande av ägarutredningen som skall ta ställning till den differentierade rösträtten för aktier, delvis med tanke på de olika koncentrationer som finns i näringslivet. I vår reservation har vi hänvisat till att vi vill avvakta resultatet av den utredningen innan vi som parti tar ställning till denna sakfråga. Däremot tycker vi att det är riktigt att man tillämpar principen en aktie, en röst när staten försöker sprida ägandet till flera människor och flera institutioner. Man får då ett normalt och riktigt ägarinflytande. Det medför att man får ett ökat intresse för företagen, större förmåga att dra till sig kompetens och kunnande och möjligheter att utveckla företagen. 63 Jag har inte heller fått svar på frågan varför man bibehåller affärsverken när det gäller de rörelsedrivande delarna, som inte är myndighetsutövning. Om det verkligen är så som Rune Jonsson påstår, skulle man faktiskt ombilda dem till aktiebolag, som vi från reservanternas sida begärt, för att verkligen ge dem möjlighet att konkurrera på lika villkor. De skulle då inte behöva belastas av denna utomordentligt byråkratiska form som de i dag arbetar under.

Fru talman! Rune Jonsson kan med Per Westerberg som exempel själv se vilken typ av argumentation man råkar in i när man formellt bekänner sig till att statlig företagsamhet skall följa de här kortsiktiga och litet snäva och inskränkta privatkommersiella värderingarna. Då försvinner nämligen de socialt och politiskt viktiga framtidsmålen som kan utgöra en mycket stor del av existensberättigandet för denna typ av verksamhet. Släpper man in för mycket privata ägarintressen i den här typen av offentlig verksamhet får man därigenom också in en påtryckargrupp, som kommer att ha möjligheter att påverka verksamhetens inriktning och mål på ett ogynnsamt sätt. Det som vi från vpk är kritiska mot är just detta att statlig företagsamhet i alltför hög grad har präglats av en sorts reträttänkande. Man har böjt sig för den nyliberala argumenteringen och gått den till mötes därför att man på så sätt trott sig komma undan den. Men det har i verkligheten bara gjort saken värre. Reträttänkandet borde nu upphöra. I stället borde man ha en starkare koncentration på nya verksamheter och på de befintliga verksamheter som svarar för den teknologiska förnyelselinjen. FFV är ett intressant exempel på detta, och det finns många andra. Det vore viktigt att ta fasta på möjligheten att inge människor som arbetar inom statsföretagsamhet en litet annan typ av anda än den som råder i ett större privatföretag, där allting är underkastat vinstmaximeringsprincipen och karriärstegen. Det är möjligt att man inom de statliga företagen aldrig kommer att kunna erbjuda enskilda individer, framför allt inte dem i ledande ställning, samma ekonomiska förmåner och exakt samma karriärmöjligheter som kan locka inom den privata sektorn. Man kan i stället försöka bjuda något annat — en större bredd och större engagemang från de anställdas sida i verksamheten och känslan av att de arbetar för mål som litet spränger de individualistiska egoistiska ramarna, känslan att de är med i nationellt betydelsefulla projekt som är viktiga för den egna landsändens framtid. Det är ofta en känsla och ett engagemang som är väl så viktiga och fruktbara som det engagemang som kommer sig av egoistisk vinstmoral.
Fru talman! Bara några ord till vännen Rune Jonsson. Han sade att vi inte tänker på de anställda vid domänverket och att vi vill sälja ut domänverkets skogar. Visst tänker vi på dem. Vi vill ge de anställda vid domänverket möjlighet att själva skaffa sig en skogsfastighet. Det finns stort intresse för detta, som är omvittnat i olika sammanhang. Det är bättre att ha tusen blommor som blommar än att ha ett enda företag eller en enda ägare i vissa delar av vårt land. Jag tycker att Rune Jonsson under den sommarledighet som vi har framför Prot. 1986/87:134 oss skall fundera över om det inte kan finnas ett samband mellan en stor 2 juni 1987 statlig industri och företagssektor med socialt styrda regioner och hög arbetslöshet. Jag tror att det finns ett sådant samband. Jag tycker att vi skall bryta det sambandet och försöka minska arbetslösheten, få fler företag och ett intensifierat näringsliv. Det tycker jag att Rune Jonsson kan få som hemläxa över sommaren.
Fru talman! Jag skall inte förlänga debatten utan bara säga till Per Westerberg angående FFV att en arbetsgrupp har tillsatts för att skyndsamt utarbeta närmare förslag om ändrade ekonomiska befogenheter för affärsverket FFV.

Fru talman! I detta betänkande behandlas bl.a. propositionen om näringspolitik inför 1990-talet. När det gäller ägarrollen i de statliga företagen har vi socialdemokrater från Norrbotten lagt en motion under den allmänna motionstiden. På många punkter stämmer motionens krav med de förändringar som nu signaleras i propositionen och i betänkandet. Det gäller t.ex. de offensiva satsningar som måste till för att skapa ny produktion, ny teknik och ny sysselsättning även i de statliga basindustrierna. De statliga basindustriernas framtid och utveckling är naturligtvis särskilt intressant för oss norrbottningar, helt enkelt beroende på att de statliga företagen intar en så dominerande ställning i länets näringsliv. Tre av fyra industriarbetare i länet är anställda i de statliga företagen. Under den gångna tioårsperioden har också basföretagen kontinuerligt varit utsatta för strukturrationaliseringar, som medfört att tusentals arbetstillfällen försvunnit. Det är en faktor som bidrar till att länet har landets i särklass högsta arbetslöshet. Det privata näringslivet har inte visat något större intresse för etableringar till länet, med några få undantag. Staten kommer därför med all sannolikhet att även i framtiden ha ett stort ansvar för sysselsättningen i länet. Om det skall fungera måste de statliga företagen utvecklas, dvs. inte bara rationalisera den nuvarande produktionen utan också tillskapa ny produktion genom ny teknik och därmed nya sysselsättningsmöjligheter. Det brådskar när vi nu åter kan se en negativ utveckling för basindustrierna. För LKAB:s del diskuteras nu flera alternativ till neddragningar. I ett s.k. optimistiskt alternativ handlar det om att dra ner antalet anställda med 1 200 fram till 1992. För SSAB i Luleå handlar det om att totalt dra ner antalet anställda med närmare 700 under de närmaste åren. Även inom ASSI diskuteras rationaliseringar, om och i vilken omfattning är ännu oklart. Återigen handlar det alltså om ca 2 200 anställda färre inom de norrbottniska basindustriföretagen. Den här utvecklingen sker mot bakgrund av att företagen är helt koncentrerade till sin råvaruproduktion. Man kan verkligen inte anklaga företagsledningarna för att ha tagit särskilt många initiativ för att bredda verksamheterna, för att därmed kunna fånga upp dem som förväntas bli 65 Här måste naturligtvis ägaren driva på hårdare för att utveckla företagen. Inte minst gäller det SSAB:s utveckling i Luleå, där det finns klara alternativ till en nedläggning av finvalsverket. Det borde vara naturligt att i ett län som Norrbotten ordentligt pröva alla alternativ före nedläggning. Vi utgår från att så skall bli fallet även i SSAB:s verksamhet i Luleå. Det vore naturligtvis lättare att uthärda strukturrationaliseringar, även om de medför färre anställda i de tunga basföretagen, om andra produktionsverksamheter kunde byggas upp vid sidan om de traditionella. Det är givetvis ingen lätt uppgift. Den kommer att ta tid och med all sannolikhet kosta rätt mycket pengar, men det är en viktig uppgift i statens ägarroll i de norrbottniska basindustrierna. Ett av huvudproblemen med länets näringsliv är för närvarande att det härjar alldeles för många nedläggningsprofeter i företagsledningarna. Det borde nu, med den här propositionen och det kommande riksdagsbeslutet, finnas förutsättningar för ägaren-staten att lyfta in andra krafter i företagsledningarna, alltså även dem som ser möjligheter till utveckling och möjligheter att dra i gång nya verksamheter. Tyvärr tas inte de initiativen i dagens företagsledningar. Fru talman! Avslutningsvis: de skrivningar som finns i propositionen och utskottsbetänkandet är bra. Nu krävs det bara att de följs upp med särskild uppmärksamhet främst i det län som domineras av de statliga företagen. Den utveckling som nu pågår ser inte särskilt gynnsam ut inför 1990-talet.

Fru talman! Jag beklagar att min anhållan om att bli upptagen på talarlistan inte kom ända fram, men jag tackar för att jag får ordet så här på sluttampen av denna debatt. Jag har för avsikt att närmare beröra ägarförhållandena i Procordia och i framför allt dess företag Pripps, Falken och Tobaksbolaget. Jag vill understryka att jag delar de huvudprinciper som framgår av de förslag och reservationer som folkpartiet ställt sig bakom. Avsikten är ju att de nya aktierna skall ges en så stor spridning att kraven på inregistrering på Stockholms fondbörs blir uppfyllda. Det innebär helt andra krav på företagen att visa vinst och förklara eventuellt utebliven vinst. I fråga om produkter som öl och tobak borde politiken vara att målmedvetet arbeta för en avvänjning av alkoholoch tobaksberoende. Det skall inte sättas ett allvarligt frågetecken i kanten för ett företag, om det inte är en vinstgenerator som fungerar i alkoholsammanhang. Det av riksdagen långsiktigt fastställda målet för alkoholpolitiken innebär att konsumtionen skall minskas med minst 25 960 fram till år 2000 och att därmed också alkoholskadorna skall minska. Grunden för att driva en sådan aktiv alkoholpolitik har sedan länge bestått i principen om att samhället har ansvaret för tillverkning, försäljning och servering av alkohol. Därigenom skall man inte enligt min mening vägledas av gängse företagsekonomiska krav. Syftet skall i stället vara att minska den totala alkoholkonsumtionen. Det gäller i samma grad försäljning av tobaksvaror, som har klart skadliga effekter ur hälsomässig synvinkel. I propositionen framhåller industriministern att tobaksrörelsen är en stor och stabil vinstgenerator. Han konstaterar också att det mest vinstgivande — Prot. 1986/87:134 produktområdet, cigaretter, har fått vidkännas en kraftigt vikande total 2juni 1987 marknad. Konsumtionen kommer sannolikt att fortsätta, fastslås det i propositionen, men på längre sikt bedömer Procordia att det kan bli nödvändigt att strukturera om den skandinaviska cigarettmarknaden för att möta en hårdnande konkurrens. I ett längre perspektiv kan en sådan utveckling alltså kräva stora investeringar. Men, säger man likväl, under de närmaste åren bör Tobaksbolaget kunna fortsätta att generera stora positiva kassaflöden. Detta är, menar jag, i grunden en skadlig politik. Att göra stora vinster på en verksamhet som innebär att människors hälsa medvetet skadas är en klar avart. Vidare framhålls i förslaget att bryggerioch läskedrycksrörelsen Pripps och Falken förväntas presentera en tämligen hög och stabil vinstnivå. Marknaden för öl samt sportoch läskedrycker i Sverige ökar. Men för den som arbetar med att förebygga skador av tobaksbruk och alkoholbruk är detta trots allt en skrämmande läsning. Samtidigt måste man fråga sig hur regeringens beredning av ärendena går till — när man så klart deklarerar det positiva i en ökning av försäljningen beträffande öl och tobak. Socialdepartementet säger sig ju för närvarande arbeta med insatser för att nedbringa alkoholkonsumtionen. Den erfarenhet som mellanölsperioden gav gör att en ökad konsumtion av öl inger stora farhågor inför den intensiva kampanj som tydligen planeras för att ytterligare öka konkurrenskraften beträffande öl. Vi är några stycken som har motionerat och är övertygade om att bryggeriverksamheten och Tobaksbolaget bör drivas på andra grunder än dem som majoriteten har uttalat sig för. En möjlighet att göra det är trots allt att inte sälja ut dessa verksamheter. Vi har här i kammaren ett åtagande om att minska alkoholkonsumtionen kraftigt. Många människor tror på det och tror på vår målsättning och arbetar för den. Låt oss därför inte släcka deras hopp genom att hårdra de marknadsekonomiska principerna — dem som också jag omfattar — in absurdum. Flera ledamöter över partigränserna, med andre vice talmannen Karl Erik Eriksson i spetsen, har velat uttrycka detta i vår motion. Det finns all anledning för regeringen och den kommande, mer affärsmässigt inriktade företagsledningen att med ödmjukhet beakta dessa viktiga synpunkter.

Fru talman! Näringsutskottet har i det här betänkandet — med den rätt intetsägande rubriceringen ”om vissa oljebolagsfrågor” — behandlat proposition 120, som gäller statens engagemang på oljeområdet och Oljekonsumenternas ägande i OK Petroleum AB, som också har staten och det finska oljebolaget Neste som delägare. Det är värt att notera att OK Petroleum AB bildades förra året genom en sammanslagning av det helstatliga Svenska Petroleum och OK, som då hamnat i en svår ekonomisk kris efter flera år med stora förluster. Sedan 1975, när Svenska Petroleum bildades, där staten var hundraprocentig ägare, har svenska skattebetalare skjutit till 1,5 miljarder till den här verksamheten. Det tyckte man var riktigt eftersom man ansåg att det var viktigt att förbättra den svenska försörjningstryggheten i fråga om oljeprodukter på en osäker oljemarknad. Det ansågs viktigt att staten hade ett helägt statligt företag. Förra året — helt hastigt — övergav den socialdemokratiska regeringen den här principen. Det helstatliga ägandet ansågs inte längre lika angeläget. Om detta dikterades av situationen på oljemarknaden eller av ett starkt intresse för att hjälpa OK i en kritisk situation kommer vi aldrig att få klarlagt här i riksdagen. Vi får var och en för sig dra de slutsatser som vi själva anser mest troliga. Mycket talar för att det var mer omtanke om OK än om skattebetalarnas pengar som förra året styrde den socialdemokratiska regeringen. Med en insats på 556 milj.kr. fick staten i det nybildade bolaget OKP 30 20. OK sköt till 580 milj.kr., dvs. bara 24 milj.kr. mer än staten och fick majoriteten med 53 26. Neste i sin tur sköt till 600 milj.kr. — det mesta — men fick en ägarandel på enbart 17 20. I avtalet hade dock Neste, mot bakgrund av sin stora kapitalinsats, lyckats tillskansa sig andra fördelar som naturligtvis inte enbart emanerar från deras minoritetsägande. Verksamheten under förra året gick inte bra. Det berodde bl.a. på att OK, som hade stora oljelager, var tvunget att skriva ner dem i anslutning till de sjunkande oljepriserna. Soliditeten i det nybildade OKP kom därvid att understiga den nivå som bl.a. Neste ansåg vara riktig för att med så stora belopp engagera sig i OK Petroleum. Omedelbart efter riksdagens beslut förra året vid den här tiden fick man därför på nytt sätta sig ner och ägarna emellan förhandla sig fram till nya kapitaltillskott. Detta är, herr talman, bakgrunden till den proposition som vi just nu behandlar. Vad innehåller då propositionen?

Det minsta jag tycker att man kan begära är att regeringen, när den vänder sig till riksdagen, talar om vad priset på de aktier som staten skall sälja är. Men så sker inte. Utan en enda redogörelse för hur värderingen har gått till Prot. 1986/87:134 begär regeringen att riksdagen om en liten stund skall fatta beslut. Detta — 2 juni 1987 tycker jag är minst sagt oanständigt.

Propositionen skall redan från början innehålla de uppgifter på vilka vi inom oppositionen skall kunna grunda våra motionsförslag. Det är ett minimikrav. Man kan, herr talman, ha anledning att fundera över varför Neste, det finska bolaget, tillskjuter totalt 700 milj.kr. för att få en minoritetsandeli OK Petroleum. Ja, till att börja med har företaget fått en leveransrätt omfattande 600 000 m? oljeprodukter. Det är olja som Neste köper från Sovjetunionen och som ger Finland möjlighet till export till lika stort värde som värdet av importen från Sovjetunionen. Det innebär i sin tur att vi i Sverige, genom att vi får den här oljan från Finland, avstår från att köpa oljan direkt från Sovjetunionen och därmed från att öppna möjligheten för vår egen exportindustri, vår verkstadsindustri, att exportera till Sovjetunionen. Det finns anledning att fråga på vilket sätt den affärstransaktionen rent industripolitiskt gynnar Sverige. Vad säger de övriga oljebolag som verkar på den svenska marknaden? Kan de känna sig nöjda med att staten med skattemedel favoriserar ett enda oljebolag, nämligen OK Petroleum? Var finns konkurrensneutraliteten, när staten ensidigt gynnar ett bolag? Vi moderater anser det principiellt riktigt att statens aktieinnehav i OK avyttras. Det behövs konkurrensneutralitet inom oljebranschen. Men en sådan avyttring skall ske på marknadsmässiga villkor och på ett sådant sätt att transaktionen inte favoriserar något enskilt bolag. Den nu aktuella aktiepost i OKP som staten säljer till Oljekonsumenterna skall, som jag tidigare sagt, självfallet säljas till marknadspris. Detta är alldeles särskilt viktigt när det gäller OK och dess starka koppling till den socialdemokratiska rörelsen. Utifrån kan det upplevas som att man ensidigt gynnar en part. En sådan skugga av misstanke hade regeringen kunnat undvika om den helt öppet och ärligt hade redovisat på vilka grunder värderingen har skett. Herr talman! Från moderat sida yrkar vi avslag på regeringens proposition. Jag vill samtidigt yrka bifall till de moderata reservationerna.

Herr talman! Det svenska oljeberoendet har länge varit stort. Det var särskilt stort under 1970-talet, men har reducerats därefter. Vi är nu nere på 40-50 20 jämfört med 70 70 under 1970-talet. Detta är positivt. Denna utveckling är till en del resultatet av en medveten oljepolitik. Vår olja hämtar vi nu från Nordsjön i väsentligt större utsträckning än vi 69 gjorde på 1970-talet. Då var vi i mycket hög grad beroende av olja från en orolig region, nämligen från Mellersta Östern. I dag köper vi huvuddelen från Norge och Storbritannien, och det är positivt ur beredskapssynpunkt. Till det glädjande hör också att norska företag har etablerat sig på den svenska marknaden. Det bidrar också till att öka vår försörjningstrygghet. Oljekriser skakade Sverige och världen 1973 och 1979. De var delvis politiskt betingade. I det ena fallet orsakades oljekrisen bl.a. av arabländernas vilja att komma åt Israel. I det andra utlöstes den av den kris som ledde till schahens fall. I båda situationerna uppstod brist på olja, och de internationella oljebolagen utnyttjade detta till att söka skaffa sig mycket stora, för att inte säga alldeles osedvanligt stora vinster. Det fanns hos oljebolag ett understucket hot om, att om vi i Sverige inte accepterade en helt fri prisbildning på olja, kunde företagen få svårigheter med sina leveranser till Sverige. De åtgärder som vidtogs från olika regeringar för att begränsa priserna på olja i de sammanhangen finner jag alltjämt välmotiverade. Erfarenheterna från 1973 och 1979 visar att det är värdefullt att ha tillgång till svenskägda oljebolag med vilja att verka långsiktigt på den svenska marknaden på de villkor som denna marknad erbjuder. Därför var vi från folkpartiet positiva till den sammanslagning av OK och SP som skedde för en tid sedan. Men vi sade från början ifrån, att det var fel att i det bolaget ta med Neste, ett helstatligt finskt oljebolag med en faktisk monopolställning på den finska marknaden. Neste importerar sin olja från Sovjetunionen. Vad det handlar om är alltså att Neste säljer produkter, baserade på olja från Sovjetunionen, till Sverige. Herr talman! Jag har inte någon invändning mot att vi köper en del av vår olja från Sovjetunionen. Det är bra att vi diversifierar våra oljeinköp; att vi tar olja från flera olika håll. Men det finns ingen anledning, vilket också Per-Richard Molén underströk, att vi inhandlar oljan på ett kontrakt, som garanterar Neste att få sälja 600 000 m? oljeprodukter per år till Sverige. Vi kunde lika väl få avtal om leveranser direkt från Sovjetunionen och därigenom också de industripolitiska fördelar som ett sådant avtal skulle ge. Vi skulle på så sätt skapa möjlighet för svenska företag att öka sin export till Sovjetunionen. Nu är det finska företag som får den möjligheten i stället för de svenska industriföretagen. Jag tycker vidare, herr talman, att det är fel att OKP — ett företag med ett starkt statligt inslag — ger ett finskt statligt företag garanti om leveranser av stora mängder oljeprodukter, samtidigt som det finska företaget är delägare i OKP. Neste blir på det sättet både köpare och säljare. Det finska Neste har självfallet skyldighet att försöka få ut ett så bra pris som möjligt för de oljeprodukter företaget levererar till det svenska OKP. Samtidigt skall Neste som delägare i OKP tillvarata ägarnas intresse av att varorna blir inköpta till så fördelaktiga priser som möjligt från det finska Neste. Det är en omöjlig situation. Det går inte att vara både köpare och säljare och tillvarata bådas intresse på ett opartiskt och riktigt sätt. Från svensk sida har staten nu medverkat till att denna situation har uppstått, genom att ta med Neste som en av delägarna i OKP. Vi tycker att det är fel att på detta sätt gynna ett finskt bolag. Vi kan inte finna att det finns tillräckliga orsaker att göra detta. Borde man inte i så fall = Prot. 1986/87:134 som parallell — ge samma förutsättningar till norska bolag? Även de bidrar till 2 juni 1987 ä ka öljeförsörjni å ätt. KX å = — len svenska oljeförsörjningen på ett verksamt sätt. Det här sagda skall inte Väs försäljning av sta tolkas som ett förslag från min sida om att vidga ägarkretsen i OKP med FR add ; é tens aktier i OK Petronorska bolag. Min kritik gäller den konstruktion av OKP som regeringen har jam AB Herr talman! Oljepolitiken framstår alltjämt såsom en väsentlig del av den svenska energipolitiken. Folkpartiet vill föra en oljepolitik i landets intresse. Vi ser att ett svenskägt oljebolag kan vara ett värdefullt instrument i en sådan politik. Regeringens hållning i oljebolagsfrågan präglas av inkonsekvens. Den slår vakt — inte främst kring den svenska oljeförsörjningen och dess intressen — utan i högre grad om det kooperativa företaget OK:s ekonomiska intressen. Det är mycket olyckligt, herr talman. Jag yrkar bifall till reservation 2, som innebär avslag på regeringens proposition.

Herr talman!

Utskottets majoritet tillstyrker regeringens förslag om försäljning av en del av statens aktieinnehav i OK Petroleum till Oljekonsumenternas förbund för att trygga karaktären av kooperativt företag, sedan en till Neste riktad nyemission av aktier för 100 milj.kr. genomförts. OK har i en skrivelse i mars 1987 hemställt att regeringen begär riksdagens tillstånd att sälja viss del av statens aktier i OKP till OK. OK understryker vikten av att OKP:s karaktär av ett kooperativt företag bibehålls. Mot denna bakgrund önskar förbundet förvärva aktier i OKP av staten i den omfattning som krävs för att förbundets andel av aktiekapitalet klart skall överstiga 50 96. Regeringen framhåller i propositionen att det är viktigt att OKP:s karaktär av ett kooperativt bolag bibehålls. Utskottet delar regeringens syn i detta avseende och tillstyrker regeringens förslag att till OK sälja aktier så att OK:s ägarandel klart överstiger 50 90. Utskottet vill dock påpeka att regeringen torde avse ett bemyndigande om försäljning av högst 3,5 96 av statens aktier i OKP, vilket beräknat på antal aktier efter emissionen innebär ca 12,7 960 av statens aktieinnehav. Herr talman! Jag övergår nu till att kommentera de reservationer som finns avlämnade i samband med behandlingen av detta ärende. I reservation nr 1 av Erik Hovhammar m.fl. påpekas att försäljningen av aktier hade bort ske till marknadsmässiga villkor och att inga skäl finns att bibehålla det kooperativa majoritetsägandet. Herr talman! Jag vill börja med att yrka avslag på denna reservation och anför följande. När det gäller försäljningsvillkoren och marknadsmässighe 7n ten vid försäljningen av aktierna har utskottet vid utfrågning inhämtat kompletterande upplysningar. Utskottet har mot denna bakgrund funnit uppgörelsen rimlig. Vad sedan gäller det kooperativa ägandet vill majoriteten i utskottet understryka att bildandet av OKP för ungefär ett år sedan innebar en kraftsamling av de svenska intressenterna på oljemarknaden med ett starkt kooperativt inflytande. Det är rimligt att detta inflytande bevaras i samband med den ökning av aktiekapitalet som nu sker och att det kooperativa inflytandet bevaras genom att staten säljer ytterligare en mindre del av sitt aktieinnehav till OK. I reservation nr 2 tar man upp betydelsen av att vi har en mångfald av inköpskällor för säkerställande av tillgången till råolja och oljeprodukter. Man berör också Nestes roll som både säljare och delägare. Reservanterna är missbelåtna med att inte tillräckligt många inköpsställen finns och med de bindningar i form av tecknade avtal med Neste Oy som upprättats. Herr talman! Från beredskapssynpunkt är det av stor vikt att landets försörjning med oljeprodukter inte tillåts bli helt beroende av utländska intressen. Det är också av vikt att inköp sker från olika källor. Reservanterna har inte framfört några nya skäl mot Nestes engagemang i OKP. Även efter ett bifall till de nu aktuella förslagen finns ett betryggande svenskt inflytande i bolaget. Därmed yrkar jag avslag även på reservation nr 2 av Christer Eirefelt och Hadar Cars. I reservation nr 3 tar man upp den vanliga visan från moderaterna om att sälja ut all statlig verksamhet. Jag tycker det är oansvarigt att i detta sammanhang tala om att staten helt skall avveckla sin insyn i OKP med tanke på vad jag påtalat i kommentarerna om betydelsen av att i beredskapssyfte ej vara helt utlandsberoende. Vi i utskottsmajoriteten ser ett särskilt värde i att det även på detta område finns konkurrens mellan olika ägarformer. Därför vill vi slå vakt om det kooperativa engagemanget i detta företag. Reservanterna har inte på något sett visat att detta sker med ett otillbörligt gynnande av OK. Jag yrkar därför avslag på reservation nr 3. Sedan skulle jag något vilja kommentera vad Per-Richard Molén och Hadar Cars sade i sina anföranden. Den nu föreslagna åtgärden innebär inte någon förändring i sak. Vad det gäller är bara att staten skall sälja aktier till OK för att återställa OK:s majoritetsägande i OKP. Det är det som propositionen handlar om. Hadar Cars tar i princip upp samma sak som Per-Richard Molén. Hadar Cars pekar också på större marknader. Men vad OKP avser i fråga om att utöka sina inköpsställen behandlas över huvud taget inte i propositionen och skall inte heller behandlas där. Staten skall sälja en del av sina aktier till OK för att det kooperativa majoritetsägandet av OKP skall kunna behållas. Herr talman! Sammanfattningsvis vill jag yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationerna 1-3.

Fru talman! Leo Persson ägnade huvuddelen av sin taletid åt att upprepa vad som står i propositionen. Den har ju i varje fall flertalet av oss här i kammaren haft tillfälle att läsa. Men Leo Persson svarade inte, tycker jag, på de frågor som vi från oppositionens sida ställde under debatten. Därför vill jag upprepa en del av dem. Men låt mig först bemöta Leo Perssons påstående att ingenting egentligen — Prot. 1986/87:134 förändras om det förslag som regeringen lagt på riksdagens bord går igenom, 2 juni 1987 vilket vi har anledning att befara att den kommer att göra med det majoritetsförhållande som råder. Det är klart att en hel del förändras, herr Persson. Nestes andel av OKP ökar — det är det som är syftet. Svara på några frågor, herr Persson: Varför är det viktigt att bevara den kooperativa karaktären och den kooperativa kontrollen av OKP? Är det viktigt för att trygga den svenska försörjningsberedskapen? Är det viktigt för att OKP skall kunna medverka till att klara oljekriser i framtiden? Eller är det viktigt att förändringen av ägarstrukturen sker i den här formen därför att det är väsentligt för kooperationen, den del av kooperationen som står det socialdemokratiska partiet nära? Är det så att säga ett socialdemokratiskt intresse, av ekonomisk eller annan karaktär, eller är det ett nationellt intresse? Enligt min uppfattning framstår det mer och mer såsom ett socialdemokratiskt intresse. Vad är priset, frågade Per-Richard Molén, och jag kan instämma i den frågan, på de aktier som staten avyttrar till OK, dvs. till en del av den socialdemokratin närstående kooperationen? Säljer vi ut statlig egendom till ett pris som understiger marknadsvärdet för att på så sätt gynna ett socialdemokratiskt rörelseföretag? Det vet vi inte, för vi vet inte priset på aktierna — det är hemligt. Det kan hända att Leo Persson vill avslöja den hemligheten för oss här i kammaren i dag. Slutligen: är det verkligen lämpligt att det statliga finska företaget Neste är säljare av den olja som det samtidigt, genom att äga del i det svenska OKP, står som köpare av när den kommer till Sverige? Är det en bra konstruktion, är det en försvarbar konstruktion? Vill Leo Persson ta ansvar för den och säga: Precis så här tycker jag vi skall ordna det när det gäller att trygga den svenska oljeförsörjningen? Det är sådana frågor som vi nu vill ha svar på.

Herr talman! Leo Perssons inlägg var nästan något längre än den tid det tar att ordagrant läsa upp innehållet i regeringens proposition. Den är, som jag sade, på fyra sidor, varav den första sidan innehåller fyra rader, den andra är fylld till knappt hälften, den tredje är fylld av två tabeller och 14 rader text och den sista innehåller hemställan, beslut och några svaga motiveringar — om ens några — till en affär av den här storleken. Kring detta försöker sedan Leo Persson försvara regeringen. Jag tycker, herr talman, att det hade varit renhårigt av Leo Persson om han hade velat hjälpa sin energiminister att bringa större klarhet i vad propositionen innehåller. Visserligen har vi fått information i näringsutskottet, men vi behöver inte, som Leo Persson gör, dra den slutsatsen att vi därmed anser uppgörelsen rimlig. Uppgörelsen är fortfarande lika orimlig. Det pris som OK får betala för statens aktier och den inkomst som staten får genom att sälja aktierna är fortfarande ett oskrivet blad. Det står bara att när det gäller Neste har aktiepriserna fastställts på kommersiella grunder. I övrigt står det ingenting om denna affär, som av allmänheten och en intresserad läsare kan tolkas som ganska mystisk och en aning skum — varför kan man inte öppet deklarera det 73 pris som staten får för aktierna? Är propositionen, Leo Persson, ett bra beslutsunderlag för riksdagen? Är det den typ av underlag som vi i riksdagen kan känna är till fyllest? Hur är det med de industripolitiska fördelarna med affären? Det var en fråga som jag tidigare ställde. Hur är det med konkurrensneutraliteten mellan staten, OKP och de övriga oljebolagen?

Herr talman! De argument som Rune Jonsson redovisade under debatten om det föregående betänkandet om de statliga företagen kan till stor del också gälla i de här sammanhangen, vad gäller den ägarkonstruktion som vi har diskuterat. Därför tänker jag inte uppehålla mig längre vid att kommentera och upprepa liknande samhällsnyttiga argument som dem Rune Jonsson använde för de statliga företagen. Vad gäller priset på aktierna vill jag påminna om den utfrågning som utskottet hade, där Hadar Cars och Per-Richard Molén hade möjlighet att ställa alla de frågor som de nu ställer till mig. Där utlovades alla de svar på frågor som behövdes för att behandla propositionen, men några sådana frågor har tydligen inte följt, eftersom ni inte har fått de svar ni säger er sakna. I utskottet har ni i alla fall inte krävt någon ytterligare information, utan på ordförandens fråga under utskottsbehandlingen uppgav ni att ingen information saknades för det här speciella fallet.

Herr talman! Varför skall vi smussla med den här aktieaffären? Det är ju fråga om rätt många miljoner som staten får som inkomst. Jag utgår från att denna inkomst kommer att redovisas öppet i statens räkenskaper. Herr talman! Även om jag nu vet vilket priset är och att det är precis detsamma som det Neste får betala, tycker jag det hade varit ärligt, öppet och hederligt om Leo Persson hade tagit chansen att få bort litet av de misstankar rörande mannamån som man dock utifrån den magra propositionen kan förledas till. En annan fråga har att göra med de industripolitiska nackdelar som Sverige får genom att affärerna görs via Finland. Nu är Neste intresserat av att förmedla gas från Sovjetunionen till Sverige. Uppskattar Leo Persson att en sådan gasaffär också görs via OKP och att man därmed undandrar svensk exportindustri ytterligare möjligheter att göra affärer med Sovjetunionen? Skulle det ske, är det ju lika bra för svensk exportindustri att slå igen när det gäller affärer med Sovjetunionen.
Herr talman! Låt mig först korrigera Leo Persson på en punkt i hans senaste replik. Den debatt som fördes mellan Rune Jonsson, Christer Eirefelt och andra handlade om de statliga företagen i Sverige. Vad vi kritiserar i den här aktiebolagsfrågan, som gäller oljebolaget OKP, är den finska ägardelen i OKP. Det har inte någonting alls att göra med den diskussion om de statliga företagen som vi förde tidigare. Av tjänstemän som kommer till utskottet får vi fakta. Vi har ställt frågor och fått svar om fakta. Vad jag frågar Leo Persson om här, är vilka värderingar som hans parti och han själv har — vad som styr den politik som vi — Prot. 1986/87:134 motsätter oss — men på detta vill han inte ge några egentliga svar. 2 juni 1987 Vi har alltså inte fått veta varför det är så oerhört värdefullt för Sverige att oa SSR Viss försäljning av sta OKP:s kooperativa karaktär bevaras. Det kanske är bra — det vet inte jag, det EE enda jag kan säga är att jag inte har fått något svar på detta, och därför har jag - rå ORTER leum anledning att misstänka att det inte i första hand är av hänsyn till den svenska oljeförsörjningen utan av hänsyn till ett socialdemokratin närstående bolag som man har valt den konstruktion man valt. Vi har inte fått veta om Leo Persson anser det lämpligt att ett finskt statligt företag uppträder både som köpare och som säljare av olja från Sovjetunionen till den svenska marknaden; att det säljande företaget som ägare också sitter med i styrelsen för det företag som skall vara köpare. Är det en bra konstruktion, är det så socialdemokratin vill ha det? Jag tycker att det är en dålig konstruktion, men det vore intressant att höra Leo Perssons försvar för den konstruktion hans parti har valt. Är det klokt att vi köper det vi köper från Sovjetunionen via mellanhänder i Finland eller något annat land, när vi vet att detta inte underlättar för svenskt näringsliv att exportera till Sovjetunionen. Den möjlighet vi skulle ha om vi köpte direkt från Sovjetunionen går vi miste om genom den konstruktionen. Varför väljer socialdemokraterna då en sådan konstruktion, när i varje fall två av oppositionspartierna har motsatt sig den? Det är den typen av frågor som jag skulle vilja ha svar på i debatten från er. Det handlar om värderingar, inte om fakta. Ni kan inte dölja er undfallenhet att själva tala om var ni står i de här frågorna bakom tjänstemän som kommer till ett utskott för att där redovisa fakta. Slutligen vill jag för folkpartiets del säga, att den konstruktion som man på socialdemokratiskt håll har valt för OKP undergräver förtroendet för företaget. Vi tycker att det är en olämplig konstruktion, så olämplig att vårt engagemang för att bevara en statlig medverkan i det reduceras. Det är en konsekvens av den politik som regeringen för.

Herr talman! Jag vill bara säga till Hadar Cars att det inte finns, som jag sade i mitt inledningsanförande, någon anledning att förändra det majoritetsförhållande som fanns i OKP före den gjorda transaktionen. I dag diskuterar vi om vi skall sälja statens aktier och behålla den majoritet som OK har i OKP. för närvarande. De andra delar som Hadar Cars tar upp har vi inte till uppgift att diskutera när det gäller den här propositionen. Av denna anledning vill jag inte kommentera vad jag tycker om att det görs affärer på olika sätt. Beträffande informationen i propositionen kan man naturligtvis säga att den kunde ha varit bättre. Detta vill jag ha sagt till Per-Richard Molén. Men vi har fått den information som vi har behövt för att kunna göra en bra behandling av den här propositionen när vi nu står här i kammaren och debatterar. Det har varit utskottsutfrågningar, och vi har klarat av de problem som funnits för att nå det här resultatet.

Herr talman! Centern har inte några reservationer i detta betänkande, men jag tycker ändå att det är angeläget att med några ord beskriva bakgrunden och den miljö som OKP har att arbeta i. Jag vill börja med att konstatera att vi under de senaste åren upplevt snabba och ibland dramatiska förändringar inom oljebranschen. Sannolikt kan vi förvänta oss betydande förändringar även under den återstående delen av 1980-talet. Det finns också ett påtagligt samband mellan oljeoch gasmarknaden, som ytterligare försvårar bedömningarna av den framtida strukturen på den svenska oljemarknaden. I dag domineras den svenska naturgasmarknaden av Vattenfall, som är huvudägare i Sweedgas. De flesta bedömare anser det önskvärt eller nödvändigt med gasimport från flera håll, om naturgasmarknaden skall få en större omfattning. Det är aktuellt med såväl norsk som rysk gas. I detta sammanhang finns det anledning att fundera över huvudmannaskapet för även kommande import av norsk eller rysk gas. Jag avser inte att försöka presentera några lösningar, men vill ändå rikta uppmärksamheten på ett par frågeställningar, som kan beröra OKP. Vi har en relativt väl fungerande konkurrens på den svenska oljemarknaden. Detta ger en viss garanti för en fortlöpande effektivisering och strukturförändring av den svenska oljebranschen. Det är självklart önskvärt att en liknande situation kan skapas på naturgasmarknaden och för detta krävs minst två något så när likvärda importörer av naturgas. Eftersom Vattenfall dominerar Sweedgas är det naturligt att det finns ett intresse från oljebolagens sida att medverka i ett konkurrerande bolag. OKP måste ses som en tänkbar aktör i detta sammanhang. Även om en konkurrensutsatt svensk naturgasmarknad har den största chansen att fungera bra på sikt, får vi inte tänka bort den osäkerhet som en hård konkurrens i inledningsskedet innebär för långsiktiga investeringar. Naturgasintroduktionen kommer att ge sina huvudmän betydande underskott de första åren. För att någon skall ta dessa risker krävs en betydande tro på en lönsam framtida naturgasmarknad. Med nuvarande oljepris är risken stor att naturgasen tar sina marknadsandelar på bekostnad av inhemska bränslen, i stället för att minska användningen av olja och kol. Resultatet kan bli att naturgasintroduktionen medför ett ökat importberoende, och detta strider mot den av riksdagen beslutade energipolitiken. Jag har i andra sammanhang pekat på nödvändigheten av att genom en höjd oljeskatt skapa en marknadssituation där en ökad användning av inhemska bränslen kan fortgå kontinuerligt, samtidigt som naturgasen i huvudsak minskar användningen av olja och kol. För att undvika missförstånd vill jag poängtera att en höjning av oljeskatten inte får innebära ett totalt sett höjt skattetryck, utan skattehöjningen skall i första hand kompenseras av skattesänkning på inkomst av arbete. Herr talman! Den summariska redovisning som jag nu gjort av den tänkbara utvecklingen på den svenska gasoch oljemarknaden är bakgrun den till centerns positiva ställningstagande till de förslag av OKP som föreslås — Prot. 1986 87:120. 2 juni 1987 Vi i centern ser positivt på att det finns ett starkt kooperativt företag inom ; ; Viss försäljning av staden svenska oljebranschen. Vi anser att statens ägarandel efter hand kan f Å 4 E ? E FR k ; E tens aktier i OK Petrominskas ytterligare, men vi tror också att värdet av statens aktier kan stiga lar ÅB väsentligt, om OKP utvecklas positivt och när den kommande strukturen inom den svenska oljebranschen kan bedömas med större säkerhet. Därför menar vi att det inte finns någon som helst anledning att forcera resterande utförsäljning av statens aktier i OKP. Däremot kan det finnas anledning för staten att se över hur de pengar som har satsats på oljeprospektering utnyttjas. Staten har satsat totalt mer än 1 miljard kronor på oljeprospektering. OKP är genom sitt dotterbolag OPAB huvudmottagare av dessa medel. Nuvarande regler för återbetalning av dessa pengar ger inte OKP någon egentlig stimulans att försöka nå maximal lönsamhet. I stort sett är det nästan ekonomiskt neutralt för OKP, om det blir lönsamma fyndigheter eller inte. Jag tror därför att det är angeläget att man ser över återbetalningsreglerna. Eventuellt skulle man vid förhandlingar med OKP kunna undersöka om man kan lösa ut statens rätt till andel i kommande vinster och därmed få hela verksamheten i OKP vilande på företagsekonomiska grunder. Bara ett par mycket korta kommentarer med anledning av vad som har sagts tidigare. Jag tycker att det ändå bör sägas att de 600 000 m? olja som Neste Oy har rätt att leverera bör levereras på marknadens villkor. Oljan måste alltså levereras till konkurrenskraftiga priser för att den skall få levereras. Sedan tror jag också att det är en stor fördel att OKP bibehålls som en renodlad företagsform. Om OK dominerar blir det en renodlad företagsform, vilket säkert underlättar både hanteringen, styrningen och utvecklingen i företaget. Detta är i huvudsak bakgrunden till centerns ställningstagande. Jag yrkar bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Betänkandet 1986/87:41 behandlar vissa punktskattefrågor. Punktskatter, eller med en riktigare benämning, den särskilda varuskatten, infördes under en tid när statsmakten verkligen kunde försvara införandet av skatter. Den 25 maj 1941 fick vi en förordning om särskild varuskatt på chokladoch konfektyrvaror. Man beskattade då också socker och sirap, skönhetsmedel, parfymer, m.m. Skatten utgjorde en krisåtgärd under brinnande världskrig och skulle avskaffas efter kriget. Så skedde aldrig. Punktskatter har sedan varit föremål för många utredningar, bl.a. 1964, 1970 och 1981. Krav har funnits på att helt avskaffa punktskatterna. Det beror på att punktskatterna medför en rad problem: För det första uppstår frågor om gränsdragningen mellan beskattade och icke beskattade varor. För det andra snedvrider de konkurrensvillkoren mellan beskattade och obeskattade varugrupper. För det tredje är det en skatt som skapar både skatteoch kontrolltekniska problem. I SOU 1964:25 föreslogs också att 1941 års lag om särskild varuskatt skulle avskaffas. De problem som påtalades i 1964 års betänkande är lika påtagliga i dag som för 24 år sedan. Det var inte bara i fjol som skatteutskottet avstyrkte förslag om avskaffande av punktskatter. Detta har skett med stor regelbundenhet ända sedan 1960-talet. Det är faktiskt på tiden att något görs! I reservation 1 föreslås att floran av punktskatter analyseras och att de mindre motiverade avskaffas. Detta gäller bl.a. konfektyr och kosmetika. Jag tillstyrker reservationen och frågar majoritetens företrädare varför de inte gör sammaledes. Är det inte tid att göra slag i saken? Gränsdragningen mellan obeskattade och beskattade varor skapar faktiskt en rad bisarra förhållanden. Om mjölk är smaksatt med kaffe eller kakao är mjölkdrycken skattefri. Har den däremot fått sin smak av jordgubbar, hallon eller banan utgår skatt. Utskottet motiverar gränsdragningen med tulltaxans specificering av dryckerna i fråga. För gemene man — för medborgarna — verkar gränsdragningen absurd. Och då får vi ett verkligt allvarligt problem. Medborgarna börjar alltmer tvivla på att de styrande har sunt förnuft. Oförmågan att ändra den här typen av egendomligheter undergräver politikers och skattesystemets legitimitet. Visst är det fråga om en liten sak i sig. Men man skall inte förakta 79 Prot. 1986/87:134 bagateller. Småttigheter i skattelagstiftningen kan leda till större skadeverk ningar än vad som är rimligt att riskera. I reservation 2 kräver reservanterna att smaksatt mjölk, m.m. skall befrias från särskild varuskatt. Jag yrkar bifall till reservation nr 2.

Herr talman! I skatteutskottets betänkande nr 41 om vissa punktskatter behandlas ett antal motioner från den allmänna motionstiden. Punktskatterna kan grovt indelas i två kategorier. Vi använder punktskatter som viktiga instrument då det gäller att styra viss verksamhet. Jag avser då punktskatter inom energiområdet samt på alkoholpolitikens område. Vi använder dessa punktskatter för att säkerställa vissa syften, såsom tillgång på energi och för att slå vakt om människors hälsa. Men det finns också punktskatter av en helt annan karaktär. Då tänker jag på den särskilda varuskatt som utgår på vissa varor, som fått karaktären av lyx. Den särskilda varuskatten kallas också ibland i dagligt tal för lyxskatt. Den särskilda varuskatten finns på en mängd varor, det gäller både kosmetika, deodoranter, konfektyr och annat. Eftersom skatten är 50 96 av priset vid försäljning till detaljhandeln och 5 kr. per kilogram chokladoch konfektyrvaror har den en styrande effekt. Vi i folkpartiet är motståndare till att genom skilda skattesatser styra könsumtionen i viss riktning. Dessutom ger den här typen av punktskatter ofta snedvridande effekter. En del av dessa skatter framstår dessutom som socialt orättvisa. Punktskatter på vissa varor drabbar hårdast dem som har små inkomster och dem som har stor försörjningsbörda. Många av de lyxbeskattade varorna är egentligen inte lyxvaror utan sådana produkter som är basvaror i de flesta hem. Jag tänker på t.ex. deodorant och vissa typer av schampo. Majoriteten i utskottet säger beträffande den särskilda varuskatten att det får anses naturligt att skatter av den här typen träffar en konsumtion som i viss mån kan sägas vara av umbärlig natur. Vi i folkpartiet menar att det inte är regering eller riksdag som skall fastställa vad som är umbärligt eller ej, utan det skall vi överlämna till den enskilde konsumenten att avgöra. Eftersom vi av statsfinansiella skäl inte kan avskaffa alla punktskatter på en gång, menar vi att det är rimligt att börja nu med ett par produkter, och därför yrkar jag bifall till reservation 1. Herr talman! En annan punktskatt som framstår som besynnerlig är dryckesskatten. Dryckesskatt utgår på spritdrycker och vin samt maltoch läskedrycker. I lagtexten finns ett uttryckligt undantag för kaffe, te och choklad, som alltså ej anses som läskedrycker. Fruktjuicer av olika slag är inte dryckesbeskattade därför att de utgör ett värdefullt inslag i kosthållet med hänsyn till att de innehåller vitaminer och har ett bra näringsvärde. Av samma skäl är inte heller mjölk belagd med dryckesskatt. Men om man däremot blandar mjölk med frukttillsats, då utgår Prot. 1986/87:134 det dryckesskatt. Blandar man däremot mjölk med choklad utgår inte 2 juni 1987 dryckesskatt. Det finns ingen logisk förklaring till denna utformning, utan lagstiftningen här verkar helt befängd. Av det skälet anser vi att man måste ta bort dryckesskatten på mjölk med frukttillsats för att skapa balans, och därför yrkar jag bifall till reservation 2.

Herr talman! I skatteutskottets betänkande 41 om vissa punktskatter berörs bl.a. en motion väckt av Lennart Brunander och Kersti Johansson, vari yrkas att smaksatt mjölk och mjölkbaserade drycker skall undantas från läskedrycksbeskattning. I reservation 2 till utskottets betänkande har centern tillsammans med folkpartiet och moderaterna reserverat sig för bifall till denna motion. Enligt vår uppfattning är det orimligt att beskatta mjölk, om den smaksatts med frukttillsats. Juice är undantagen från beskattning med hänsyn till näringsoch vitamininnehåll. Vanlig mjölk är av naturliga skäl undantagen från skatt, och detta gäller även om den smaksatts med choklad, kaffe eller te. Varför skall då mjölk med frukttillsats belastas med skatt? Från början beror det förmodligen på ett misstag, och sedan har socialdemokraterna envist vägrat att rätta till detta. Inget enda sakskäl har framförts för att försvara nuvarande regler. Det är verkligen beklagligt att vi år efter år skall befinna oss i ett så låst läge. Riksdagens uppgift är inte bara att stifta nya lagar utan också att rätta till beslut som inte går att försvara eller förklara. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 2 i skatteutskottets betänkande 41 samt i övrigt till utskottets förslag.